Fru talman! Detta betänkande, TU24, som vi nu skall behandla, är alltså resultatet av den återförvisning till utskottet som riksdagen gjorde den 18 mars. Återförvisningen har gett till resultat att utskottsmajoriteten nu accepterat det socialdemokratiska tänkandet, att vi inte skall göra förändringar i stödet till Gotlandstrafiken innan vi får fram ett nytt förslag till hur den regionala balansen även i fortsättningen skall kunna innefatta också Gotland och gotlänningarnas transporter. Att avskaffa nu beprövade lösningar innan nya förslag har kommit fram anser vi socialdemokrater inte vara seriös politik. Det är synd, fru talman, att utskottets borgerliga majoritet, när nu hela ärendet var återremitterat, inte tog chansen att ändra skrivningarna om sjöfarten på Vänern och uttalandet om borttagandet av det svenska rederistödet. Men, ärade kammarledamöter, fortfarande har ni chansen att stoppa den kommande diskrimineringen inom svensk sjöfartsnäring. Fortfarande har ni chansen att rädda sjöfarten på Vänern. Det kan ni göra genom att tillstyrka våra reservationer nr 3 och 4 till betänkandet, vilka jag härmed yrkar bifall till. I övrigt, fru talman, vill jag hänvisa till det vi sade här i kammaren den 18 mars, när vi debatterade ärendet första gången.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 samt till reservation nr 2. Dessutom yrkar jag bifall till reservationerna nr 5, nr 6 och nr 8 till TU24. Övriga reservationer från Ny demokrati stödjer vi naturligtvis, men vi kommer inte att yrka bifall till dessa, då vi vill spara kammaren tid.

Fru talman! Denna debatt har vi fört en gång förut. Även jag kan instämma i beklagandet att inte den borgerliga majoriteten tagit chansen att ändra sin rederipolitik och sin inställning till sjöfarten på Vänern. Nu finns inte, såvitt jag förstår, möjligheten att få fram någon proposition i tid, utan det kommer att fattas pengar för regeringen när det gäller rederistödet. Jag yrkar bifall till min meningsyttring i mom. 15.

Fru talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 24 och avslag på samtliga reservationer och på meningsyttringen.

Fru talman! Det betänkande vi nu behandlar tar upp motioner från den allmänna motionstiden i år. Vi socialdemokrater har i vår motion krävt en omprövning av höstens orättvisa skattebeslut. Den stora skattereformen som vi och Folkpartiet liberalerna var överens om skulle åstadkomma en samhällseffektiv beskattning och samtidigt uppfylla fördelningspolitiska mål. Reglerna var utformade så, att viktiga mål skulle uppfyllas, nämligen att finansiera offentliga utgifter och skapa fördelningseffekter. I förutsättningarna ingick att skattereformen skulle följas upp i alla dess delar. Som vi framhåller i vår partimotion skall skattenivån här i landet ses mot bakgrund av våra ambitioner på välfärdens område. Omkring en tredjedel av de totala skatterna går tillbaka till hushållen i form av pensioner, barnbidrag, sjukpenning m.m. En stor del av skattekakan går också till, som vi ser det, viktiga områden såsom äldreomsorgen, sjukvården och skolan, vilka vi tycker att alla solidariskt skall bidra till. Det går inte, fru talman, att dra in på dessa utgifter utan att allvarligt försämra för stora grupper i vårt land. Det är därför som vi riktar mycket stark kritik mot fyrpartiregeringen och kammarmajoritetens skattepolitik. Det är en omvänd Robin Hoodpolitik. Man tar från de fattiga och ger till de rika. Allt som hittills har presenterats har varit en ren intressepolitik. Alla åtgärder har gynnat de rika i detta samhälle. I detta betänkande behandlas ett flertal motioner med yrkanden om att gå vidare på den väg som regeringen har slagit in på. Som exempel kan här nämnas förslag om att införa en avdragsrätt eller andra skattestimulanser för sparkapital eller uppbyggnad av s.k. riskkapital. Det föreslås avdragsrätt från inkomst av tjänst för underskott i näringsverksamhet, avdragsrätt eller skattefrihet för hobbybetonad verksamhet och skattelättnader för dem som inte besväras av räntekostnader i sitt boende. Fru talman! Utskottet har visserligen avstyrkt dessa yrkanden men har samtidigt upplyst om att regeringen prövar frågor av denna karaktär i positiv anda och förutskickat snara förslag om skattelättnader. För vår del anser vi att eventuella justeringar av nuvarande regler i skattesystemet måste ha som syfte att göra systemet enklare, öka den samhällsekonomiska effektiviteten och framför allt öka den fördelningspolitiska rättvisan. Vi har också i vår motion tagit upp frågan om skatteplanering och skattefiffel. Samhället måste enligt min mening på bred front gå till angrepp mot sådana företeelser och mot den ekonomiska brottsligheten. Fru talman! Kravet är att skattereformen i princip återställs.

i socialdemokrater fullföljer vår skattepolitik som redovisades senast hösten 1991. I de delar som nu behandlas innebär detta förslag en återgång till de regler som gällde före höstens beslut om kapitalinkomster m.m., ränteavdrag och successivt slopande av förmögenhetsskatten.

Det är, fru talman, en nödvändig justering för att höginkomsttagarna inte skall få överkompensation för inflationen. På detta område är jag mycket besviken på Folkpartiet liberalerna. Fru talman! Några ord om förmånsbeskattningen. Det finns nu en utredning som skall göra en översyn av de förändringar skattereformen innebar för olika slag av förmåner. När det gäller frågan om lunchsubventioner är direktiven mycket otydliga. Därför är jag glad att hela utskottet ställer sig bakom mitt tillägg om lunchsubventionerna och reglernas praktiska tillämpning. Utskottet anser att den särskilda utredaren också bör redovisa konsekvenserna av det nya systemet med avseende på hur lunchätandet påverkats och hur eventuella förändringar har påverkat branschen och de anställda. Det är bra att vi får detta utrett. Så till frågan om den s.k. frequent flyer-rabatten, dvs. trohetsrabatten. Vi återkommer i vår motion om detta orättvisa skatteförslag som den borgerliga majoriteten fattade beslut om i december. Bakgrunden är att ett utländskt flygbolag erbjudit sina resenärer ett slags trohetsrabatt. Det innebär att resenärerna belönas med ett antal poäng varje gång de väljer att flyga med samma bolag. Ett visst antal hopsamlade poäng medför sedan att resenärerna kan få flygresa, hotellrum, hyrbil eller annan förmån gratis eller till rabatterat pris i samband med semestern. Riksskatteverket har helt riktigt uppgivit att en förmån av detta slag är skattepliktig om den grundar sig på tjänsteresor som arbetsgivaren har betalat. Jag tycker att det här förslaget är både stötande och utmanande. Det är en förmån till maktelitens olika grupper. Det här förslaget tar priset. Det är ett grundskott mot skattereformens bärande principer om likformig skatt på lön och andra ersättningar. Att det finns kontrollproblem när det gäller utländska flygbolag kan givetvis inte vara ett tillräckligt starkt skäl för skattefrihet. Samma argument skulle kunna användas för andra typer av inkomster och förmåner, t.ex. lön från utländska arbetsgivare. Förslaget kommer, Knut Wachtmeister, att leda till omfattande smittoeffekter. Vem kan efter detta motstå skattelättnader för andra löneförmåner vilka kan motiveras på liknande sätt? Dessa skattelättnader är inte heller någon lösning på de förtagsekonomiska problem som SAS för tillfället har. Fru talman! Detta är borgerlig politik i sin prydno. I Norrländska Socialdemokraten kan man läsa att resebonusen är olaglig. Där säger Thorsten Cars, som arbetar vid Stockholms tingsrätt, att det kan vara fråga om mutbrott. Det skall bli intressant att följa denna fråga, fru talman. Så till vår reservation nr 10 som handlar om den s.k. Målsättningen i skattereformen var att beskattning av egnahem och bostadsrätter skulle vara enhetlig och likformig. Genomsynsreglerna är nödvändiga för att uppnå en likvärdig beskattning inom boendet. Höstens beslut att slopa genomsynen vid tillämpningen av takregeln innebär att reglerna för bostadsrätter blir avsevärt mer förmånliga än motsvarande regel för egnahem. Fru talman! Till sist ber jag att få yrka bifall till vår reservation nr 1. Jag står givetvis också bakom våra övriga reservationer till detta betänkande.

Vi kan konstatera att SAS nya resebonus lyfter vid månadsskiftet, men projektet riskerar att kraschlanda. Jag tror faktiskt på Thorsten Cars. Han är nämligen expert på mutbrott. Fru talman! Jag är inte förvånad.
Fru talman! Jag skulle faktiskt vilja säga till Anita Johansson att vi slår vakt om arbetena. Det är därför vi har godkänt det här med frequent flyer. Det beror inte på något annat. Att det sedan blir 10--20 personer som får en gratis resa eller något bonustillägg bryr jag mig inte om. Jag är inte så avundsjuk. Jag ser det hundratal arbetstillfällen som man kan rädda på sikt med detta. Det är vad vi i Ny demokrati ser till först och främst.
Peter Kling och Ny demokrati slår ju vakt om makteliten i det här samhället. Jag skall åtminstone göra vad jag kan för att upplysa svenska folket om den politik som ni står för.
Det viktigaste av alltihop är att de på golvet, de som står och delar ut biljetter och de som kör väskor, får behålla sina jobb.
Fru talman! Men snälla Peter Kling, inte kan väl 10--20 personers resa betyda att vi räddar hundratals jobb på SAS. Var litet förnuftig, Peter
Fru talman! Jo, det är just vad vi kan göra, Anita Johansson. Om vi inte ger SAS den här möjligheten tar utländska flygbolag över dessa rutter i Sverige. De tar över beläggningen på dessa flygresor. Det innebär att SAS måste minska ner därför att de inte får så många resande. De måste lägga ner vissa bitar. Vilka är det som drabbas av det, Anita Johansson? Jo, det är de som står på golvet, de som kör väskorna och de som delar ut biljetterna. Så långsint kan Anita Johansson inte vara, att hon inte förstår detta.

Fru talman! Vid dagens ärendebehandling kommer denna kammares majoritet att visa att man håller fast vid den enda vägen. Skatteutskottets majoritet har i de tre betänkanden som följer på varandra genomgående valt att avvisa alla förslag till justeringar av den enda vägen. Utskottets motiveringar är ett kraftfullt bevis på att politiker är pratiga och långrandiga. På knappt tre sidor i betänkande SkU20 slår man fast att det bara finns en väg. Utskottet skriver: ''De aktuella motionsyrkandena överensstämmer i allt väsentligt med de motsvarande yrkanden från samma håll som utskottet hade att behandla i höstas. Enligt utskottets mening saknas skäl till några förnyade ställningstaganden i dessa frågor.'' Fru talman! Detta är faktiskt ett rimligt resonemang. Om man sakbehandlade skatteprinciper så sent som hösten 1991, finns det då verkligen någon anledning att göra förnyade överväganden så snart som ett halvår senare? Kunde inte oppositionen bekväma sig till litet nytänkande och komma med konstruktiva förslag i stället för skåpmat? Finns det någon anledning att, likt en trött TV-kanal, köra repriser på samma debatt, att läsa upp redan hörda anföranden för stenografer och protokoll? Det beror på vad som sades i höstas och vad som hänt under vintern. Kanske kan det vara dags för litet vårstädning i såväl skattepolitiken som retoriken. Utskottet skriver: ''Som utskottet konstaterade i höstas har den ekonomiska kris som Sverige befinner sig i ställt krav på omedelbara åtgärder för att bryta den ekonomiska stagnationen och lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling.'' Detta är en riktig utgångspunkt. Men det räcker inte med att starta från rätt plats. Man måste också röra sig åt rätt håll och i rätt hastighet för att vara i takt med tiden. Politik handlar nämligen om att ha rätt vid rätt tidpunkt. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen: Det går att förena struktur och konjunkturpolitik. Skatternas grundläggande uppgift är att finansiera offentliga utgifter och fördela om inkomster och förmögenheter. Regeringens politik har enligt min mening misslyckats med båda dessa uppgifter. Den budgetbomb som vi varnade för i valrörelsen har briserat och budgetunderskotten växer. Vi får vara tacksamma om det statliga budgetunderskottet i landet stannar på 60--70 miljarder. Jag varnar redan nu för att det kommer att bli än värre. Det finns inte längre något överskott i vad man kallar den konsoliderade offentliga sektorn. Även där är det underskott. Vad gäller omfördelningen har regeringen däremot delvis lyckats, men i fel riktning. Man påtalar gärna från borgerligt håll, från centerhåll men även från Moderaterna, med rätta att 1980-talets socialdemokratiska politik innebar vidgade inkomst och förmögenhetsklyftor. Men regeringen väljer trots detta att göra riktade skattesänkningar som vidgar klyftorna ytterligare. Detta är i sanning en udda slutsats av en riktig analys. Fru talman! Det skall erkännas att vad jag nu sagt är en känd kritik. Utskottets ordförande har hört den förr. Det är den snälla vänstern mot den kloka högern. Det är debatten mellan dem som vill dela och dem som vill se till att det finns något att dela. Jag kan hålla med Knut Wachtmeister och även hans namne Ian, som skall delta i debatten, om att ingen hade kommit ihåg den barmhärtige samariten om han inte hade haft några pengar att betala härbärget med. Det är riktigt. Men låt oss vända på perspektivet och se vem det är som menar att man skapar tillväxt genom att ge gåvor och vem det är som vill driva en uthållig politik för tillväxt -- en politik utan snabba politiska klipp. Jag menar att det är högern som hoppas på tillväxt genom att dela ut förläningar i form av skattefrihet, en gammal känd svensk politik ända sedan Kristinas dagar. Slopad förmögenhetsskatt och sänkt kapitalskatt är huvudspåret för regeringen. Sänkta arbetsgivaravgifter är kravet från SAF. Villaägarförbundet kräver sänkt eller slopad fastighetsskatt. Skattebetalarnas förening vill sänka momsen. Och Ny demokratis idébank Nya välfärden vill sänka alla skatter. Detta är inte några kravmaskiner. Det är en kravindustri, en kravkoncern. När man hör dem låter det som den gamla folkvisan: Erk du! Maja du! Så ska vi ha't! Men var ska vi ta't? Men det är enkelt. Man kan låna av framtiden och låta budgetunderskotten skjuta i höjden. Då pressar man upp ränteläget. Ett högt ränteläge är något av det mest tillväxthämmande man kan tänka sig. Det vet alla som känner småföretagandets villkor. Jo, enkelt är det. Man kan skära ned i utgifterna. Man kan snabbt skära ned i socialförsäkringssystemen. Man kan införa karensdagar, slopa delpensionen eller tillämpa den verkligt kreativa varianten att låta de långtidssjuka betala. Detta leder visserligen till ökade sociala spänningar. Löntagarna kommer att försöka kompensera sig avtalsvägen genom höjd lön. Det ger bränsle till inflationsbrasan. Men än så länge finns ju Rehnbergsavtal, och med hög arbetslöshet skall man nog kunna hålla tillbaka lönekraven. Det är enkelt och radikalt. Man kan skära i kommunsektorn. Man kan dra in statsbidrag och försämra ekonomin för kommunerna. Det är just vad regeringen gör. Visserligen går kommunerna mot ett finansiellt underskott på ca 30 miljarder år 1997. Men det är ju långt dit, för den som vill ha det gesvint. Enkelt var det. Man kan sälja statlig egendom, vilket finansiellt är detsamma som att ta upp lån. Man kan t.o.m. sälja när priserna är som lägst. Det strider i och för sig mot varje sund affärsprincip. Men vad gör väl det, när det gäller att skaffa snabba pengar. Detta är de enkla lösningar som regeringen har tillämpat och fortsätter tillämpa. Skapar detta tillväxt? Mitt svar är nej. Subsidier ger ingen uthållig tillväxt. Vi i vänstern har ett annat recept. Vi talar om en uthållig tillväxt. Det är inte så svårt att förena konjunktur och strukturpolitik. Vi vill ha en politik för frihandel, med EG-området men även med andra handelsområden inkl. Sydostasien. Vi skall ha fasta spelregler för företag och löntagare, och inte hålla på och ändra i efterhand i de sociala trygghetssystemen. Det finns ingen annan väg till tillväxt än att öka produktiviteten. Men den ökar inte genom att vi ger skattelättnader och skattegåvor. Det skall ske ute i industrin och inte här i kammaren, att öka produktiviteten. Man kan stimulera till produktivitetsökning genom att satsa på utbildning. Det är den enklaste och mest effektiva vägen. Men då skall man inte göra som regeringen och skära ner på de satsningarna. Vi skall ha en aktiv fördelningspolitik. Det håller inflationen under kontroll och ger möjligheter att dämpa skattetrycket efter hand. Det är ingen mening med att människor skall behöva bidrag på grund av ett högt skattetryck. Men när man försämrar trygghetssystemen skapar man spänningar. Det är fel väg. Vi behöver budgetbalans. Vårt alternativ stimulerar efterfrågan i ekonomin men utan att höja budgetunderskottet. Det ger samma budgetunderskott som regeringens förslag. Men vi får en ökad efterfrågan i ekonomin. Det klarar vi genom att vi inte ger dessa stora skattesänkningar. Med en sådan politik kan vi hålla nere räntenivån. Det gynnar tillväxten. Vi skall satsa på utbildning och forskning, på investeringar i infrastrukturen. Men man kan inte gång på gång presentera samma satsning som en nyhet. Det är tredje eller fjärde gången som regeringen har presenterat samma satsning på infrastruktur som en nyhet -- något slags ''Recycling Generation'' i politiken. Man behöver nya, friska pengar till infrastruktursatsningarna. Vi behöver en fungerande social trygghet. Rättvisa är inte något improduktivt. Det är produktivt i den uthålliga ekonomiska tillväxten. Vi behöver en skattepolitik för rättvisa och tillväxt. Vi talar om välfärd. Det har vi presenterat. Det innebär vissa höjningar på inkomstskattesidan. Men de är små jämfört med de oerhört kraftiga skattesänkningar man har fått i de högre inkomstskikten. Vi föreslår inte bara skattehöjningar utan också riktade skattesänkningar där det ger effekt. Så gick vi med på slopad förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Men vi går inte med på denna vidlyftiga politik, att bara ge till kapitalet. Faktum är att den svenska kapitalbeskattningen ligger på OECD-nivå. I många avseenden ligger den t.o.m. lägre än på EG-marknaden. Den svenska företagsbeskattningen är redan synnerligen konkurrenskraftig. Den är lägst. Man skapar inte tillväxt med skattesänkningar. Det har ekonomen Paul Krugman nyligen visat i sina rapporter. De empiriska erfarenheterna från länder som har prövat detta visar samma sak. Det är en felaktig politik. Det är den enda väg som gynnar en viss grupp i samhället och försämrar för andra. Vi skall ha ett land i balans. Vi föreslår skattesänkningar på hotell och restaurangtjänster och på kollektivtrafik, för att förbättra tjänstesektorn och vårt lands turistnetto. Det är en riktad, bra skattesänkning, som vi tar på oss. Man kan stimulera vissa sektorer i industrin via skattesänkningar. Det är sant. Men det skall inte ske genom allmänna och generella gåvor, som regeringspolitiken driver. Anita Johansson talade om 13 miljarder i skattesänkningar och 4 miljarder i skattehöjningar i höstas. Man kan räkna på olika sätt. Jag skall vara oerhört snäll mot regeringen och konstatera att det i proposition 60 för tillväxt föreslogs skattesänkningar på 5,3 miljarder. Då har vi räknat lågt och försiktigt. Lägger man sedan till den slopade omsättningsskatten på aktier på 2 miljarder blir det 7,5 miljarder. Jag är snäll om jag säger att man sänkte skatterna med ungefär 7,5 miljarder i höstas. Nu skall man dra in 7,5 miljarder från kommunsektorn. Politiker kan inte bestämma att industrisysselsättningen skall öka. Det går inte. Det beror på marknadsutsikterna. Men det finns ett område som politikerna kontrollerar direkt. Det är kommunsektorn. Om man hade gjort nedskärningar i kommunsektorn under en högkonjunktur, en överhettning, hade det varit system i det hela. Då hade man kunnat flytta arbetskraft från kommunsektorn till industrin. Men vad man nu gör, när man skär ned så kraftigt i kommunsektorn, är att flytta folk från sysselsättning till arbetslöshet. Dessa indragningar är konjunkturellt alldeles felaktiga. För att uttrycka det oerhört enkelt: Man tar 7,5 miljarder från kommunerna och placerar hos kapitalägare. Det får man ingen som helst ökad efterfrågan av. Man får ingen ökning av industriinvesteringarna. Det räcker att läsa pressammanfattningen av Långtidsutredningen. Där konstateras att det i en internationaliserad ekonomi inte längre finns något rakt samband mellan hushållssparandet i ett land och nivån på industriinvesteringarna. Det är något slags Lyckoslantsteorem man lever med. Men det stämmer inte i den moderna ekonomin. Det klokaste regeringen kunde göra, om man förenar konjunktur och strukturpolitik, är att dra tillbaka dessa stora skattelättnader på kapitalsidan, så att man inte behöver göra denna drastiska indragning av pengar från kommunerna. Då kan vi hålla upppe sysselsättningen. Detta har förändrats sedan besluten i höstas fattades. Arbetslösheten ökar dramatiskt. Vi talar om 6-- 7 % arbetslöshet om något år. Detta har förändrats. Det borde göra att skatteutskottets majoritet, och Knut Wachtmeister och kanske rent av Ian Wachtmeister tog sig samman och gav kommunerna de pengar de behöver för att upprätthålla sysselsättningen. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till 1 och 4. Jag ställer mig bakom meningsyttringen i övrigt, men för att förkorta voteringsordningen nöjer jag mig med detta.

Fru talman! Dagens debatt gäller ett sextiotal motioner rörande inkomstskattepolitiken. De flesta av dem rör den skattereform som debatterades och beslöts förra hösten. Diskussionerna i dag kommer väl i stor utsträckning att bli en kopia av riksdagsdebatten den 18 december. med planer och åtgärder att på ett års sikt avskaffa förmögenhetsskatten samt sänka arvs och gåvoskatter, sänka kapitalinkomstskatten och avskaffa skogsvårdsavgiften är alltför väl känd för att här närmare behöva redogöras för. Låt mig därför gå direkt på en granskning av oppositionens alternativa förslag. I den socialdemokratiska partimotionen krävs en total återgång till de skatteregler som gällde före regeringsskiftet. Detta visar en skrämmande oförståelse för de snabba och nödvändiga åtgärder som erfordras för att bryta den ekonomiska stagnationen. För ett år sedan hade man den insikten, men då var man förstås i regeringsställning, med därmed följande ansvar för ekonomin. När det gäller beskattningen har Socialdemokraterna faktiskt i vissa fall lagt sig till vänster om Vänsterpartiet. I fråga om förmögenhetsskatten accepterar Vänsterpartiet, som vi nyss hörde, i motsats till Socialdemokraterna att skatten tas bort på det arbetande kapitalet. Samma sak gäller för övrigt skogsvårdsavgiftens avskaffande, även om denna fråga inte diskuteras i dag. Socialdemokraterna att en förenklingskommission tillsätts för att man skall komma åt skatteundandragandet. Genom skattereformen har både möjligheterna till och incitamenten för skatteplanering reducerats, och eventuellt kvarvarande olater kan säkert hanteras av rättsväsendet utan någon förenklingskommission. För övrigt utvärderas skattereformen av en särskild kommitté. Frågan är emellertid om inte en förenklingskommission skulle vara befogad när det gäller de nya skatteblanketterna. Blankett N1 och N2 samt beräkningen av den s.k. K-surven är med förlov sagt svårtolkade. I en annan reservation har Socialdemokraterna något förvånande gått emot den s.k. frequent flyerrabatten. Också den reformen beslutades så sent som i höstas. I denna fråga konstaterar jag att Anita Johansson har gjort det bekvämt för sig. Hennes anförande i denna del är ordagrant vad hon sade i kammaren den 18 december. En enda ändring gjorde hon. Hon sade i höstas: ''Förslaget kommer, Filip Fridolfsson, att leda till omfattande smittoeffekter.'' Nyss sade hon: ''Förslaget kommer, Knut Wachtmeister, att leda till omfattande smittoeffekter.'' Namnbytet var enda skillnaden. Allt som Anita Johansson sade i den tidigare debatten står att läsa i protokoll 1991/92:48 Socialdemokraterna vill också ändra på ett nyligen fattat beslut, nämligen återinförandet av den s.k. genomsynen vid tillämpningen av takregeln vid reavinstbeskattning av bostadsrätter. Självfallet genomför man inte en reform i december och slopar den i april, i all synnerhet inte som prövning nu görs när det gäller bostadsbeskattning, bostadsbidrag och bostadsfinansiering. Vänsterpartiet har åtta hemställanspunkter. Man vill ha en översyn av skattesystemet, en konsekvensanalys och också ett tillkännagivande om det svenska skattesystemet och EG. I vänsterpartimotionen kan jag skriva under på en synpunkt, nämligen att det är av vikt att regeringen intar en öppen hållning till de krav en alltmer internationaliserad ekonomi ställer på det svenska skattesystemet. De slutsatser vi drar därav sammanfaller dock inte med Vänsterpartiets. I en annan hemställan vill man ha en allmän omprövning av höstens skattebeslut. Dock noterar jag, som jag tidigare nämnt, med tillfredsställelse att man accepterar slopandet av förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet. Positivt är också att man i en annan hemställan säger att man kan tänka sig en viss kvittningsrätt när det gäller arbete och näringsverksamhet, låt vara begränsat till förslagsvis ett basbelopp. För att fullständiga redovisningen kan jag nämna att Vänsterpartiet vill ha en översyn av förmånsbeskattningen, traktamenten och bilkostnader samt bostadsbeskattningen. Det torde inte vara obekant för Lars Bäckström att en översyn gällande dessa frågor pågår och att det därför finns skäl att avvakta resultatet. Slutligen vill Vänsterpartiet också höja stämpelskatten med en kvarts procent vid förvärv av fast egendom och aktier. De skatteintäkter detta skulle medföra vore säkert en Döbelnsmedicin både för fastighetsmarknaden och för aktiehandeln, och enligt min uppfattning skulle detta alltså göra mer skada än nytta. Även Ny demokrati vill ha en översyn av förmånsbeskattningen när det gäller lunchsubventionerna syftande till ett slopande av dessa skatteregler, vilket Peter Kling vältaligt har motiverat. När det gäller bostadsbeskattning vill Ny demokrati återinföra tidigare regler vad beträffar avdragsrätt för reparationer och underhåll av jordbrukets mangårdsbyggnader samt dessutom överväga avdragsrätt även för småhusen. Jag vill gärna säga att det ligger mycket i dessa krav, och det är min förhoppning att det ekonomiska läget framöver förbättras så att utrymme finns för en reform när det gäller mangårdsbyggnaderna. Regeringen sliter som bekant med frågan. Även lunchsubventionerna är föremål för övervägande. För att fortsätta med instämmanden vill jag säga att det också ligger en hel del i önskemålet att återinföra kvittningsrätt mellan inkomst av tjänst och underskott i näringsverksamhet. Kostnaderna härför är betydligt större än kostnaderna för reparationsavdragen för mangårdsbyggnader, men även i denna fråga är det regeringens ambition att i höst återkomma till riksdagen. Andra frågor som är föremål för utredning och där Ny demokrati reserverat sig är en utvidgning av rätten för avdrag vid pensionsförsäkringar samt generösare regler för förmånstagare. Här har man hakat på motioner från Moderata samlingspartiet och kds. Ny demokrati vill också ha skattelättnader för barns feriearbeten och barns ränteinkomster samt avdragsrätt för gåvor. När det gäller skattelättnader för barn har man hängt upp sig på en socialdemokratisk motion. Kling informerade de 25 personer som har sagt sig stödja honom om detta förhållande. Skattefrihet för småräntor kostar en hel del pengar, varför man inte nu anser sig ha råd, även om man kan ha stor förståelse för syftet. I denna fråga har Slutligen återkommer Ny demokrati med det gamla kravet på avdragsrätt för gåvor. Även i denna fråga är syftet behjärtansvärt, men nu liksom tidigare anser utskottet att gåvoverksamhet bör stödjas på annat sätt än genom avdragsrätt. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna och meningsyttringen.

Fru talman! Det är bara att konstatera att borgerlig skattepolitik ökar orättvisorna och minskar tillväxten. Det finns, som Lars Bäckström sade i sitt anförande, inte en enda analys som visar att tillväxten skulle öka med ett minskat skattetryck. Det leder i stället till en sänkning av kapitalinkomster, förmögenhetsskatter, allmänna löneavgifter -- ja, listan kan göras mycket lång. Höstens och dagens beslut innebär att dessa orättvisor i vårt samhälle kommer att fortsätta att öka, men glädjande nog, Knut Wachtmeister, börjar svenska folket nu inse detta. Ett av de viktigaste målen med skattereformen var att höginkomsttagarna skulle betala sina egna skattesänkningar. Detta mål har nu den borgerliga regeringen i hög grad gått ifrån. I denna fråga kvarstår min besvikelse på Folkpartiet. Nej, Knut Wachtmeister, jag tycker att ni skulle ompröva de orättvisa skatteförslag ni har trummat igenom här i riksdagen. Vi Socialdemokrater kommer envetet att kräva en återgång till en rättvis skattepolitik. Vi ställer inte som ni upp på att ensidigt gynna de rika. Knut Wachtmeister sade att jag i mitt anförande i dag sade exakt detsamma som i höstens debatt när det gäller frequent flyer-rabatter. Upprepar man en sak ofta kanske det också kan bita på en moderat, vem vet! Jag skall efter debatten överlämna artikeln ''Resebonusen är olaglig'' till Knut Wachtmeister, eftersom jag förstår att Knut Wachtmeister inte har läst den tidning artikeln är hämtad ur. I artikeln varnar en expert på mutbrott SAS. Är inte det något som Knut Wachtmeister kan fundera över?
Fru talman! Beträffande uteblivna analyser, Anita Johansson, måste jag säga att det visst finns analyser om skattetrycket och tillväxten. Världsbanken har gjort sådana, och vi har flera gånger i våra tidigare partimotioner påpekat detta, men det har kanske Anita Johansson inte läst. Anita Johansson erkände att hon upprepade exakt vad hon sade i höstas. För tids vinnande kunde hon ha bara hänvisat till det protokoll jag nämnde. Beträffande frequent flyer-rabatter är det kanske inte så märkvärdigt att ni gick igenom förslaget i höstas. Men nu när reformen är genomförd och SAS har börjat använda sig av dem i sin marknadsföring, går man från socialdemokratiskt håll tillbaka. Tänk litet blågult, Anita Johansson! Tänk vad det betyder för ett svenskt företag om man skulle agera så ryckigt som ni här föreslår. För övrigt har lagrådet på vår begäran granskat det hela och givit klartecken.
Fru talman! Jag upprepade vad jag sade i höstens debatt därför att jag ville markera att jag står fast vid de ståndpunkter som jag då hade. Jag hade hoppats på att någon ändå skulle lyssna på debatten. Jag tycker inte det är så roligt att hänvisa till ett snabbprotokoll när vi diskuterar skattepolitik. Jag fick i dag, fru talman, ett uttalande från Fabriks ordförandekonferens med posten. Jag måste få citera ur det, för det är så viktigt och hänger ihop med skattepolitiken: ''Den borgerliga regeringens omänskliga politik måste stoppas. I lågkonjunktur och stigande arbetslöshet väljer den borgerliga regeringen att föra den svenska samhällsutvecklingen flera årtionden bakåt i tiden.'' Det är precis vad som håller på att ske nu. Man sänker skatterna för de väletablerade i samhället och försämrar för gamla, sjuka och barn, försämrar för våra skolor. Åk gärna ut, Knut Wachtmeister, till Huddinge kommun för att träffa de medborgare som inte ställer upp på en sådan social nedrustning som ni moderater ställer till med i detta land.
Fru talman! Anita Johansson säger att hon upprepade det hon sade i höstas därför att hon trodde att vi skulle ändra oss. Då hade hon haft större skäl att komma med nya argument. Vi är inte så ryckiga i vårt resonemang att vi ändrar oss om Anita Johansson upprepar sig. Hade hon kommit med nya argument, hade vi kunnat diskutera dem. Vidare säger Anita Johansson att vi står för social nedrustning. Det är naturligtvis nonsens. Om vi förenklar och förbilligar produktionen och tillhandahållandet av varor och tjänster, är det ingalunda någon social nedrustning. Dessutom ville socialdemokraterna detta själva åtminstone i våras. Man skrev i kompletteringspropositionen i april 1991: Arbetet med att minska de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten skall fullföljas med kraft och uthållighet. Därmed skapas utrymme för att på sikt sänka skattetrycket. Detta är angeläget för att förbättra ekonomins funktionssätt och öka tillväxten. Så hette det då, men så heter det inte nu.

Fru talman! Jag får tacka Knut Wachtmeister för att han gjorde en korrekt återgivning av de krav som Vänsterpartiet har redovisat och också för att han inser att vi på några punkter har gått till mötes kraven på de skattesänkningar som behövs för att skapa tillväxt. Det är bra om vi kan föra debatten i denna konstruktiva anda. Jag skall också försöka vara konstruktiv och reda ut litet grand detta med EG. Knut Wachtmeister säger att vi måste sänka kapitalbeskattning och företagsbeskattning till EG-nivå. Men är det inte så, Knut Wachtmeister, att vi redan ligger lägre än EG på företagsskattesidan? Är det inte så att vi redan ligger lägre än EG och OECD när det gäller beskattning av kapitalinkomster? I den utvärdering som utskottets majoritet talar om att regeringen skall göra men som redan är gjord framgår detta mycket tydligt. Den totala skattebelastningen på utdelad vinst med maximal marginalskatt är inom Varför skall vi då sänka våra kapitalskatter, när vi redan ligger lägre än EG? Rent nominell beskattning av kapitalinkomster, inte utdelade på bolagsskattesidan, ligger i Sverige efter 1993 på 25 %, i EG 35--38 %. Varför skall vi ligga så mycket lägre än EG? Skulle vi inte kunna, Knut Wachtmeister, anpassa oss till EG uppåt också så att vi låg på samma nivå som EG? Jag tror att det vore en mer rimlig utgångspunkt. Jag har en annan fråga till Knut Wachtmeister: Hur påverkar det arbetslösheten att man drar in 7,5 miljarder från kommunerna nästa år? Hur påverkar det den effektiva efterfrågan i ekonomin att man drar in 7,5 miljarder från kommunsektorn? Hur många av de friställda från kommunsektorn går till arbete i småföretagen och inom industrin? Är det inte så att företagsledare investerar i förhållande till vad som går att sälja nästa år, inte efter vad man får för kapitalbeskattning? Det är vad jag tror. Har Knut Wachtmeister en annan uppfattning om hur småföretagare tänker? De jag känner tänker så som jag här talar om, att det är den förväntade möjligheten att sälja som är det intressanta. Vi har, Knut Wachtmeister, satsat i det förändrade läget över 10,5 miljarder på att stimulera efterfrågan utan att höja skattetrycket mellan 1991 och 1992. Är det inte dags att ompröva skattepolitiken med tanke på den växande arbetslösheten?
Fru talman! Det är alltid intressant att höra på Lars Bäckström, även om hans huvudanförande i långa stycken mer handlade om finansutskottets ärenden än skatteutskottets. Lars Bäckström ställde några frågor till mig om företagsbeskattningen. Den är gynnsam åtminstone för de större företagen, men inte i samma utsträckning för de mindre. Det är de mindre vi värnar om. Det är de små företagen som skall växa sig större och ge nya jobb och säkra de gamla jobben. Lars Bäckström säger att det vid en EG-anslutning kan behövas anpassa beskattningen även uppåt. Ja, det är riktigt. Det är möjligt att vi kommer att behöva göra det när den tiden kommer. Men eftersom vårt skattetryck ligger på 54--55 % av bruttonationalprodukten och det ute i Europa är 40 %, förstår Lars Bäckström själv att om vi skall anpassa oss till EG-skatterna blir det i huvudsak i sänkande riktning. Sedan talar Lars Bäckström om indragningar på 7,5 miljarder från kommunerna. Det behöver ställas i relation till hur stor kommunsektorn är. Det är min alldeles bestämda uppfattning att man inte hela tiden kan leva över sina tillgångar och göra som Uppsala kommun. Om man inte hade gjort någonting där, skulle kommunen ha behövt låna 1 milj.kr. om dagen för att betala de löpande utgifterna. Vi måste bromsa någonstans. På sikt innebär det en bättre samhällsekonomi och på det viset också en garanti för att sysselsättningsläget skall kunna förbättras. Jag måste även säga att Lars Bäckström har bättrat sig. Det är kanske sedan partiet slängde kommuniststämpeln och började kalla sig Man vill ha en viss kvittningsrätt, och man håller med om att slopa skogsvårdsavgiften. I dag läste jag i en tidning att Lars Werner, partiledaren, har sagt att det inte är helt säkert att Vänsterpartiet går emot en EG-anslutning. Det är glädjande omtänkande. Jag önskar bara att det fanns litet mera av sådant omtänkande också i skattepolitiken utöver de exempel jag nyss nämnde.
Fru talman! Vad gäller tidningsuppgiften kan jag försäkra att den inte är korrekt. Vi kommer att gå emot EG-unionen. Däremot kommer vi naturligtvis, som det ser ut i dag, att vara beredda att ompröva vår analys och våra argument i takt med att saker och ting händer i omvärlden. Men EG-unionen går vi emot. Det om detta. Att vi har förändrat oss är sant. Vi har inga ideologiska fastlåsningar, utan vi försöker se på den konkreta politiken. Det är detta som är så fascinerande. Jag tillhör 1968 års vänstergeneration, och jag kan se att ni ärrade konservativa gör exakt samma fel som studentvänstern gjorde 1968. Man skall aldrig göra om samma misstag två gånger. Ni har en så oerhört stelbent och regid hållning där den enda vägen är skattesänkningar. Det är det tragiska. Nu har vi en liten efterfrågan i ekonomin. Den borde vi höja. Kommunindragningen sänker den effektiva efterfrågan i ekonomin. Dessa pengar används för att sänka kapitalskatter så att de ligger lägre än EG-nivån. Det är tragiskt att man tar pengar och gör människor arbetslösa för att skapa ett slags kapitalets Lichtenstein och Monaco i Sverige. Det är ingen bra väg för tillväxt. Det är att göra samma fel som Socialdemokraterna. De devalverade sig till några års tillväxt, men sedan fick de överhettning. Ni försöker skattesänka er till tillväxt. Det kommer att gå lika dåligt. Det finns inga genvägar i politiken. Man måste arbeta uthålligt med att höja produktivitet, med utbildning, med kompetenshöjande åtgärder. Men det blir inga kompetenshöjande åtgärder i kommunerna när man drar in 7,5 miljarder. Uppsala kommun kommer nog att höja effektiviteten utan den ''draghjälp'' man får med ytterligare statliga indragningar. Det är ett belysande exempel. De har redan så svårt, Knut Wachtmeister, att de går med underskott och måste låna till driften. I det läget talar regeringen om att det finns ett finansiellt överskott. Sådant finns bara i böcker. Ute i landet hittar man det ingenstans. Saker som bara finns i böcker bör man inte använda som politisk kompass. Sluta att dra in dessa 7,5 miljarder från kommunerna. Tänk på sysselsättningen! För att få råd med detta kan man inte göra så vidlyftiga skattesänkninar. Skattepolitik och ekonomisk politik är oupplösligt förenade. En sund ekonomisk politik kräver hänsyn till verkligheten, inte ideologiska låsningar.
Fru talman! Under hela 1970-talet inrättades fem kommunala tjänster varje timme. Under 1980-talet halverades denna ökningstakt, men det betyder i alla fall att man 1969/70 hade 500 000--600 000 färre människor som tog hand om oss än vi har i dag. Jag tror inte vi levde i en social misär för 20 år sedan. Men faktum är att vi levt betydligt över våra tillgångar. Någon gång måste det stramas upp. Det behövdes en borgerlig regering för att våga ta det steget. Jag vet att Lars Bäckström inte har någon replikrätt kvar, men jag ber honom betänka de synpunkter jag har framfört.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Knut Wachtmeister för att det enligt honom nu på hösten kommer så många förslag som vi har gått på med våra motioner. Sedan vill jag förtydliga detta med barnpensionen. Det är riktigt, Knut Wachtmeister, att 0,4 % av basbeloppet är skattefritt. Men detta går till försörjning av den familj som mist en förälder. Det har alltså ingenting med feriearbete att göra. Feriearbetet ser vi som en helt fristående sak. Det är fickpengar för barnen, och då skall de ha lika villkor. Barnpensionen går enbart till försörjning av familjen, som plåster på såren för att den ena föräldern är borta. Beträffande avdrag för gåvor och sponsring tror vi att det på sikt kan leda till en besparing för staten, om man låter privatpersoner göra stora investeringar i form av gåvor och sponsring till olika näringar, till idrottsrörelse osv. Det kan på sikt leda till att staten får en besparing genom att man lyfter över problematiken till privatpersoner. Det är en positiv effekt, som vi ser det från Ny demokratis sida. Jag vill avsluta med att meddela att jag vill avstå från att formellt yrka bifall till reservation 7 mom.
Fru talman! Det är inte mycket jag behöver replikera på. I långa stycken är vi överens om målsättningen att göra de skattekorrigeringar som både Peter Kling och jag nämnt förut i våra anföranden. Jag begärde ordet när Peter Kling talade om feriearbete och barnpension. Jag kopplade ihop dem eftersom den kopplingen sker i reservation 5 om barnpension, där Peter Kling gör just denna koppling. Det var därför jag fortsatte med det.
Fru talman! Det stämmer, Knut Wachtmeister, att det i motionen talas både om barnpension och om feriearbete, men i motionen sägs också att man bör separera dessa två saker. Den ena går till försörjning och den andra är en inkomst till ett barn, en studerande. Det är alltså en viss skillnad.

Fru talman! Jag tänker ägna mig åt frågan om biodling, som utgör ett klassiskt exempel på en verksamhet där en väsentlig del av intäkterna inte tillfaller dem som utövar verksamheten utan i stället ger upphov till intäkter för andra. Detta uppkommer genom binas pollenering och värdet härav överstiger värdet av den honungsproduktion som tillfaller biodlaren. Professor Åke Hansson i Lund har i undersökningar påvisat att t.ex. blåbärsskörden blivit tre gånger större i områden med bigårdar än i områden där bigårdar saknas. Man kan se det så, att biodlarna genom binas pollineringsarbete betalar samhället en skatt. Biodlarnas intäkter understiger således väsentligt det samhällsekonomiska värdet av verksamheten. Svensk biodling ligger i dag ur samhällsekonomisk synpunkt på för låg nivå och bör därför stimuleras. I den skattereform som riksdagen 1989 beslutade om finns bl.a. en uttalad ambition att i utbyte mot rejält sänkta marginal och företagsskatter avskaffa obeskattade förmåner. Riksskatteverket företog i slutet av 1970-talet en utredning om lönsamheten i biodlingen, vilken ledde till förslaget att från beskattning undanta hobbyodlare om antalet samhällen uppgick till maximalt 15 stycken. Denna praxis övergavs efter skattereformen. Nu är i princip den minste biodlare bokförings och deklarationsskyldig. Skattemyndigheternas försäkran om att man inte tänker ''jaga biodlare'' har ej bidragit till att minska nedgången i antalet hobbyodlare. På några år har antalet sjunkit från ca 20 000 till ca 16 000. Under Riksförbund med ca 1 500. Ca 80 % av biodlarna är över 60 år och har mindre än 10 bisamhällen. 5 000 kr., under vilken bär-, svamp och kottplockare inte blir skattskyldiga. Trots att den samhällsinsats som landets biodlare gör är oändligt mycket större och trots att en ny utredning påvisat att det genomsnittligt inte uppkommer någon vinst på hobbyverksamhet med upp till tio samhällen, riskerar stelbent byråkrati att åstadkomma att ännu fler pensionärer lägger av med sin hobby. Nuvarande regering har uppenbarligen insett den risken. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till en utredning som pågår. Jag har varit i kontakt med departementet, varifrån man bekräftat att frågan om hobbybiodlarnas beskattning har fått förtur i den översyn av beskattning av tjänsteinkomster som Arne Backewold svarar för. Förslag väntas före sommaren. Jag nöjer mig, fru talman, med detta besked och avstår från att yrka bifall till min motion. Jag utgår från att sunt förnuft får segra över kineseri i denna fråga och att Sverige får behålla en frodig grönska genom att ett stort antal pensionärer känner sig fortsatt motiverade att hålla på med sin värdefulla hobby. Därmed inbesparas utgifter för anskaffande av statliga bin och biskötare.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än Bengt Rosén i den här frågan. Biodling är en viktig binäring -- om uttrycket tillåts. Det är alldeles riktigt som Bengt Rosén säger att Arne Backewold i sin översyn skall behandla frågan med förtur. Jag vill också tillägga att biträdande finansminister Bo Lundgren under en frågestund i kammaren har uttalat sig positivt. Jag tror att det kommer att bli lätt att komma överens.
Fru talman! Tillåt mig att tacka Knut Wachtmeister för understrykandet av vikten av denna fråga.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Vi pendlar här i debatten mellan biodling och travhästar, och nu kommer jag till ämnet riskvilligt kapital -- som berör framför allt några hundratusen småföretagare här i landet. Alltsedan valet och i den uppföljande regeringsdeklarationen har regeringspartierna talat om att landets 300 000--400 000 småföretagare utgör grunden till ett bibehållande av välfärden. Åtgärder har också föreslagits och beslutats av riksdagen för att långsiktigt främja företagsamheten. Sänkta skatter på kapital, avskaffande av förmögenhetsskatt, sänkta arvsoch gåvoskatter är några exempel. Regeringen utlovade också förslag om någon form av nyetableringslån enligt den tyska s.k. EKH modellen, villkorslån, som ursprungligen skulle föreläggas riksdagen i vår. Förslaget kom först nu i dagarna och kan tidigast slå igenom och börja verka fr.o.m. årsskiftet. Det är dessutom inriktat enbart på nyföretagande. Samtidigt skulle utvecklingsfonderna börja leverera in lånekapital till staten. Vidare talade regeringen om ytterligare åtgärder för att stimulera småföretagarna. Vi frågar oss när de kommer. Ännu har vi i riksdagen inte fått ta ställning till ett enda kortsiktigt verkande förslag som stimulerar till nya satsningar och nyföretagande inom småindustrin. Det är förvånande, rent av bedrövligt, i det ekonomiska läge som vi i dag befinner oss i. När det gäller synen på behoven av riskvilligt kapital är en intressant bit i det ekonomiska pusslet naturligtvis landets utvecklingsfonder. En snabbundersökning visar att utvecklingsfonderna i dag, med några få undantag, inte utnyttjar sitt lånekapital utan ligger mellan 30 % och 80 % av sina likvida medel. Det är ett konstaterande som vi i näringsutskottet gjorde i förra veckan. Vi får anledning att snarast återkomma till detta i samband med vidare hantering av åtgärder kring frågan om riskvilligt kapital. Ny demokrati har föreslagit såväl långsiktiga som kortsiktiga åtgärder för att tillgodose småföretagens behov av riskvilligt kapital och skapa motiv för en ökad satsning inom småföretagsamheten. Med anknytning till löntagarfonderna har Ny demokrati således också förslagit en etablering av en näringslivsägd investeringsbank med uppgift att erbjuda småföretagen riskvilligt kapital på gynnsamma villkor. Det är en lösning som relativt snabbt skulle kunna erbjuda marknaden ett ansenligt kapital. Här finns 3--4 miljarder tillgängliga i likvida medel. Det är dessutom en lösning som har många bankmäns stöd. Nu har regeringen i den i dagarna framlagda propositionen om användningen av löntagarfonderna öppnat vissa möjligheter för en förutsättningslös diskussion där Ny demokratis förslag borde kunna platsa. Vi får hoppas att det kan komma ut någonting positivt ur den framlagda propositionen, som öppnar vissa möjligheter att erbjuda marknaden ett riskvilligt kapital. Om detta skall arrangeras i form av en bank eller inte hoppas jag kan bli föremål för en vidare överläggning. Så över till våra förslag med skatteanknytning till småföretagsamheten i enlighet med vår aktuella motion. Det gäller t.ex. att egenföretagare skulle tillåtas göra avdrag i sin privatdeklaration för satsning i det egna bolaget. Det är något som över huvud taget skulle kunna utsträckas till en satsning i riskkapitalföretag, som då blir avdragsgill. Det gäller också att återinföra kvittningsrätten mellan inkomst av tjänst och underskott i förvärvskälla. Ja, det är en idé som inte är ny, och det var så i ett tidigare skede. Enligt vad Knut Wachtmeister har informerat oss om är nu tydligen något sådant på gång. Jag hoppas att det blir av och att det inte dröjer för länge. Dessa två möjligheter ingår i vår aktuella skattemotion. Till detta kommer att vi också har motionerat om att det bör göras möjligt att avsätta upp till 500 000 kr. av en årsvinst i en obeskattad reservfond. Vidare har vi i samma sammanhang föreslagit att nuvärdesavskrivningar bör tillåtas för maskiner, kontorsdatorer etc. i företag med upp till De två senare förslagen kommer att behandlas i ett sammanhang något senare. Jag hörde just i dag att en proposition har lagts fram där dessa förslag passar in. Fru talman! Innan regeringens positiva åtgärder för småindustrin hinner verka kommer många småföretag att förblöda eller att stanna upp i sin utveckling. De åtgärder och signaler vi i Ny demokrati i olika sammanhang månad efter månad föreslagit behövs. Fru talman! Jag föreslår kammaren att bifalla reservation 4.
Fru talman! Ny demokrati har verkligen gjort en kraftsamling när det gäller skattepolitiken med inte mindre än sex talare anmälda i dagens debatt. I december hade Ny demokrati en talare när skattepolitik och tillväxt diskuterades. Det är i och för sig glädjande att aktiviteten höjs när det gäller denna del av skattepolitiken. Bengt Dalström talade först i hårda ordalag, den efterhand mildrades de. Han kom till väl insikt om att regeringen verkligen har gjort en rivstart på skattepolitikens område och också gjort mycket för den mindre företagsamheten. Bengt Dalström nämnde småföretagen och löntagarfonderna. Där är det fråga om 1, 2 eller flera miljarder som skall satsas på den verksamheten. Det är glädjande, och det skall vi notera med tillfredsställelse. Bengt Dalström hade också några andra förslag. Det gällde bl.a. att återinföra rättan att kvitta underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Som jag sade i mitt huvudanförande är den frågan angelägen, men jag inser att det finns andra hål att stoppa pengarna i. Vi får hoppas att den ekonomiska utvecklingen blir sådan att det här går att genomföra. Jag försökte få fram hur mycket det skulle göra i skattebortfall. Siffrorna är mycket osäkra, men förmodligen rör det sig om åtminstone 1 miljard i skattebortfall, om man inför en sådan kvittningsrätt. Ny demokrati föreslår också avdragsrätt för utbyggnad av riskkapital. Det förslaget innebär att den som har inkomst av tjänst skulle kunna reducera sin skatt genom att utnyttja denna nya möjlighet för att bygga upp ett riskkapital. Det får man naturligtvis inte heller gratis, även om det vore lovvärt. Jag har försökt ta reda på vad det skulle kosta, man jag avstår från att nämna några siffror i det sammanhanget, eftersom de ändå bara är hypotetiska. Sedan talade Bengt Dalström också om nuvärdesavskrivningar. Det är möjligt att avskrivningsreglerna kommer att ändras. Jag talade i mitt huvudanförande om hur krångligt den här K surven är beskaffad. Det skulle inte förvåna mig om K-survens livslängd blir ganska kort. Det är möjligt att också de förbättringar som Bengt Dalström efterlyser på det området kommer.
Fru talman! Det skulle vara intressant, Knut Wachtmeister, att få höra några exempel på konkreta åtgärder som har stimulerat småföretagarna speciellt. Det talades om en rivstart och en massa åtgärder, som skulle vara riktade till just småföretagarna, om jag tolkade Knut Wachtmeister rätt. Vilka är de, är min fråga.
Fru talman! Jag behöver inte upprepa vilka reformer som föreslås i Skattepolitik för tillväxt -- den känner Bengt Dalström säkert till. Många av de reformerna gynnar småföretagsamheten, exempelvis slopandet av förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet -- det är oerhört betydelsefullt -- och en halvering av gåvo och arvsskatten, vilket kommer att underlätta generationsskiften och förhindra att småföretag tvingas sälja vid generationsskiften. Som ett tredje exempel kan jag nämna det som står om att gynna småföretagen i propositionen om löntagarfondernas avveckling, som just har kommit. Det nämnde jag också alldeles nyss.
Fru talman! Det var med intresse jag hörde Bengt Dalström gå igenom småföretagarnas situation. Det är ju en viktig fråga. Inte heller jag tror att storföretagen i särskilt hög grad kan öka den totala andelen sysselsatta i landet. Det är nog småföretagarna vi har att hoppas på för ökad sysselsättning och bevarad sysselsättning i kommunsektorn. De stimulanser Bengt Dalström föreslår kan ju fungera, men jag funderar på vad de kostar. Det tror jag vore intressant att veta. Man måste ju också betala för sina önskelistor. Finansutskottet skrev att Ny demokrati hade anvisat 200 miljoner till skattelindringar för småföretagarna. Finansutskottet beräknar bortfallet som blir en följd av Ny demokratis förslag till 4 miljarder. Men i så fall skulle det ju fallera 3,8 miljarder! Kanske Bengt Dalström vill berätta mer om finansieringen och hur mycket varje post kostar -- det tror jag vore intressant för kammaren och nyttigt. Jag har hört att man har talat om att man måste åstadkomma bättre riskkapitalförsörjning för småföretagarna. Det är sant, nu när den fria marknaden har spelat bort så mycket pengar -- över 7 miljarder i Sparbanken har de fria marknadskrafterna rasslat bort. Det är samma belopp som man skall dra in i kommunerna. Men de regionala riskkapitalbolag som inrättats -- vad tycker Ny demokrati om dem? De skall ju hjälpa småföretagarna. En annan sak: Den här banken som Ny demokrati föreslår ur AP-fondspengarna -- liknar inte det betänkligt en statlig investeringsbank? Jag tycker att det är intressant att man är så kreativ i Ny demokrati att man vill starta statliga banker. Men vill man egentligen ha en ny statlig bank?
Fru talman! Mr. Bäckström -- det är väl rätt? Jag börjar från slutet, med vår idé om en investeringsbank ur löntagarfondens kapital. Det är minsann ingen statlig bank vi är ute efter. I mitt anförande sade jag att den skall vara näringslivsägd. Företag som har levererat in pengar kommer att bli delaktiga i den banken, som sedan skall bli börsnoterad. Det skall inte bli något liknande en statlig investeringsbank -- det försäkrar jag -- om vi får litet mer gehör för den tanken än vi hittills har lyckats få inom det borgerliga blocket. När det gäller riskkapitalföretagen vill jag säga att det generellt sett huvudsakligen är utvecklingsfonderna som sköter de lokala kontakterna med småföretagen och handhar deras lånemöjligheter. Här finns det i dag enligt den utredning vi fick oss förelagd förra veckan kapital -- i runda slängar 1,3 miljarder, tror jag -- som inte är disponerat. Det märkliga är att det inte har utnyttjats. Som jag sade ligger man med 30 % av tilldelat kapital i likvida medel. Om det beror på utvecklingsfonderna eller om det beror på småindustrins passivitet vet jag inte, men det är sakläget i den frågan.

Där är min taletid ute.
Fru talman! Eftersom jag är en ärlig människa och motdebattörens tid tog slut begärde jag replik en gång till -- då får min motdebattör mera tid till sitt förfogande, och det är framför allt det jag nu vill ge möjlighet till. Jag vill dessutom förtydliga någon fråga. Skulle Ny demokrati kunna tänka sig att behålla riskkapitalbolagen -- ja eller nej? Man skall alltså dela upp ägandet på de företag som satte in pengar, men hur skall det gå till? Blir alla Sveriges företagare delägare på en gång, och hur skall aktierna fördelas? Jag tror att man får jobba mer med den idén för att klara de tekniska lösningarna. Annars tror jag att det är svårt för Sveriges småföretagare att förstå hur det skall gå till. Jag tror också att det är viktigt att reda ut det här med de 3,8 miljarder som fallerar.

Fru talman! Jag hoppas att vi i samband med att det om någon vecka kommer en ny skatteproposition kommer att få tillfälle att fördjupa informationen i just de frågor som Lars Bäckström har ställt. Det är mitt svar i nuläget. När det gäller vår investeringsbank på löntagarfondens område vill jag säga att också folket skall erbjudas att teckna aktier i den banken och inte bara näringslivet. Som jag sade är det i nuläget öppet för diskussion om hur man skall lösa det här. Som här sades är det en rätt knepig fråga. Det finns lösningar som bankfolk, som är experter, ser som en klart framkomlig väg som skall kunna tillgodose de krav vi ställer på bankens möjligheter att tillhandahålla riskvilligt kapital och som tillfredsställer marknadens önskemål om ett delat ägande.

Fru talman! Dan Eriksson i Stockholm vill sänka många skatter. Det är klart att det är angeläget i många fall, inte minst när det gäller flyttskatten. I motionen har man emellertid inte begränsat sig till flyttskatten. Man vill över huvud taget göra reavinstskattesänkningar och på sikt avskaffa även omsättningsskatten och fastighetsskatten. Särskilt när det gäller fastigheter uttalade sig Dan Eriksson i Stockholm med all den sakkunskap som tillkommer en fastighetsekonom. Reavinstskatten har som bekant redan sänkts. När det gäller fastighetsskatten så inbringar den ca 15,6 miljarder. Det går inte att ta bort den i en handvändning. Jag tror att vi är överens om att det finns behov av lindringar när det gäller fastighetsskatten. Det är inte heller uteslutet att vi kommer att se sådana i en framtida regeringsproposition. miljarder kronor, varför det är fullkomligt otänkbart att ta bort den. Det begriper ju var och en. Det har däremot nyss skett en minskning när det gäller livsmedel. Kanhända kommer omsättningsskatten även generellt att sänkas framöver. Med ett budgetunderskott som pekar mot ca 70 miljarder kronor får man visa precis det ansvar som de fyra regeringspartierna visar. Naturligtvis är det angenämt att, som ni i Ny demokrati gör, yrka på ytterligare skattesänkningar när man inte behöver ta det direkta ansvaret. Varje riksdagsledamot har i och för sig ett ansvar, men regeringspartiernas ansvar är naturligtvis större, eftersom regeringspartierna ansvarar för den totala statsbudgeten.

Herr talman! Dan Eriksson i Stockholm säger att dynamiska effekter finns i näringslivets föreställningsvärld, men ej i politikernas. Det är helt felaktigt, åtminstone när det gäller Moderata samlingspartiet. Dan Eriksson i Stockholm har inte varit med så länge, men upprepade gånger har vi i våra partimotioner understrukit vikten av de dynamiska effekterna. Vi har också framhållit det faktum att de finns. Jag delar Dan Erikssons i Stockholm uppfattning att det finns dynamiska effekter av ganska stora mått när det gäller fastighetsskatten. Om man minskar den, tror jag att man skulle kunna få stora dynamiska effekter.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

Herr talman! Dan Eriksson i Stockholm ställde en allmän fråga till kammaren. I och för sig blir man nästan litet rädd för att gå upp i repliker, därför att herr Jan Wachmeister kanske tycker att man replikerar litet för mycket -- tar repliker på allt. När nu Ny demokrati ställer upp med så många talare, bör man visa dem den respekten att man för ett offentligt samtal. Svaret på frågan om jag är beredd till att sänka alla dessa skatter är nej. En rak fråga förtjänar ett rakt svar. Det finns anledning till vårt nej. Vi vill nämligen se till att man inte speciellt gynnar boendet, dvs. inte investerar mer i fastigheter än i industri. Vi tycker att det är mycket viktigt med industriell tillväxt. När man skall satsa på industri sätter man in pengar på banken, eller köper aktier, ställer alltså riskkapital till förfogande, och det får man skatta för. Investerar man i stället i boende eller fastigheter, tycker inte vi att staten skall premiera det, att det liksom skulle vara finare att investera i fastigheter. Vi tycker att det är -- om vi skall vara riktigt ärliga -- ännu finare att investera i industri. Det skapar mer tillväxt och välstånd, och därför tycker vi att beskattningen bör vara lika. Om något skulle beskattas hårdare, skulle det faktiskt vara fastigheter, om man skall göra någon skillnad. Bäst vore emellertid att beskatta så lika som möjligt, för ni skall ha ett neutralt skattesystem. Man skall alltså inte slopa alla skatter på boende och byggande. Det har med den industriella tillväxten att göra. Dynamiska effekter, Dan Eriksson i Stockholm, finns nog, men de flesta är små, mycket små, och en del syns inte alls, som det heter i en visa. Vi i skatteutskottet var i Storbritannien och träffade en konservativ skattepolitiker i parlamentet, som heter Peter Lilly. Vi frågade honom hur många av fru Tatchers skattereformer som finansieras med dynamiska effekter. Han svarade ordagrant: Vi tror inte på trolleri i det här landet. Det sade alltså en konservativ politiker i Storbritannien. Jag tror inte heller på perpetum mobile varken i mekaniken eller i politiken, maskinen som genererar sin egen kraft. Det skulle möjligtvis vara Nya välfärden som tror på sådant, men egentligen inga andra. En sak vill jag emellertid ge Dan Eriksson i Stockholm rätt i, nämligen det han sade om den extra höjningen av skatten på kommersiella lokaler. Den skatten infördes i ett extremt överhettat läge. Nu är läget inte överhettat längre, så skälet till skatten har bortfallit. I det fallet kan vi tänka oss en öppen attityd i syfte att diskutera en sänkning, eftersom vi försöker hålla oss mitt i verkligheten, som ni i ert parti brukar säga. Här har verkligheten som sagt förändrats. Resten, Dan Eriksson, handlar mer om önskningar än om handfast verklighet.

Herr talman! För det första ifrågasätter jag siffran 60 %, och för det andra menar vi att man naturligtvis skall försöka sänka skatteuttaget efter hand som man får tillväxt. Givetvis! Först tillväxt emellertid, sedan sänkning, först skaffa pengarna, sedan betala utgifterna. Det är mycket bättre än att låna. Jag tror att detta är en riktig politik. Det har jag fått lära mig, och det håller jag fast vid. Vi skall se till att behålla en fördelning av beskattningen av boendet dels på det löpande, dels på realisationsvinstsbeskattningen. Det Dan Eriksson i Stockholm kallar flyttskatt är realisationsvinstsbeskattning. Om man slopar flyttskatten, och om man har en neutral beskattning både på industriinvesteringar och på fastigheter, får man lägga en alltför stor kostnad på det löpande boendet. Det är inte bra, därför att det direkt påverkar hyresnivån. Man behöver alltså ha en typ av jämnt, balanserat skatteuttag på fastighetssidan både på det löpande och på realisationsvinstsbeskattningen. Det är det viktiga. Ränteläget som påverkar boendet hålls nere genom att man inte har ofinansierade skattesänkningar. Budgethål driver upp räntorna och fördyrar boendet. Vi vill också ändra sättet att subventionera boendet, att vi inte behöver ge stora bostadssubventioner till rika villaägare, subventioner som låginkomsttagare i allmännyttan får vara med och betala. Ändrar man på subventionssystemet så att det inte fungerar som ett rakt rör, dvs. bostadskarriären som förmögenhetsmaskin, skulle vi inte behöva satsa så mycket på bostadssubventioner. Det skulle också pressa ned byggkostnaderna. Som det nu är har ju staten betalat till byggbolagen, med påföljd att dessa har kunnat blåsa upp prisnivån. Vår politik driver ned hyresnivån. Vi står för en lågprislinje i vad gäller boendet.

Herr talman! Det har under årens lopp väckts många motioner, som har syftat till att man skall få göra avdrag för gåvor, sponsring, m.m., dvs. avdragsgillt för givaren. Tyvärr har detta hittills varit utan framgång, och jag är rädd för att det är på samma sätt i år. Men hoppet är det sista som överger människan. Därför tänker jag ändå säga några ord om detta, och jag hoppas att kammaren funderar på det. Såväl idrott som kultur och andra välgörande ändamål är i ständigt behov av ökade resurser. Det är oerhört viktigt att enskilda och företag uppmuntras att engagera sig och stödja dessa områden. Detta kan ske bl.a. genom ändrade skatteregler, som medför avdragsgill välgörenhet. Ett ökat samspel mellan statliga initiativ och en aktiv privatekonomisk medverkan är nödvändig, inte minst i dessa tider då statens medel som bekant är något begränsade. Visst kan man diskutera givarens intressen och visst kan man slå ifrån sig förslaget med hänvisning till att de gränsdragningsproblem som en avdragsrätt medför är för svåra att ta tag i. Men varför kan man i stället inte se till de möjligheter som det här skulle kunna medföra. Stödet från enskilda och företag är av mycket stor betydelse. Tänk på alla projekt och evenemang som inte skulle ha kommit till stånd utan någon form av privat stöd. Enskilda och företag har gjort och gör mycket värdefulla insatser, som har varit till glädje för många människor. Varför kan man inte uppmuntra dem att göra mer? Det är därför vår mening att det är hög tid att regeringen lägger fram förslag om eller utreder hur avdragsrätten för gåvor till ideella och allmännyttiga ändamål kan utformas.

Herr talman! I dag lägger regeringen för riksdagens godkännande fram tre propositioner med de avtal om frihandel och ömsesidigt skydd av investeringar som undertecknats under de besök som Lettlands premiärminister Ivars Godmanis, Litauens premiärminister Gediminas Vagnorius och Estlands premiärminister Tiit Vähi på min inbjudan avlagt i Stockholm under de senaste veckorna. Den fria handeln är ju alltid av grundläggande betydelse för förbindelserna mellan fria nationer och fria ekonomier. Det är genom den fria handeln som våra samhällen knyts allt närmare varandra och som det skapas förutsättningar för ekonomisk utveckling. Avtalen har därför också en stor politisk betydelse. Detta markeras även av att de försetts med politiska preambler mer långt gående än vad Sverige tidigare velat förbinda med frihandelsavtal. Och vi har all anledning att notera att Sverige är det första land som nu slutit avtal om frihandel och investeringsskydd med samtliga de tre baltiska staterna. Vi känner en tillfredsställelse med att vara först, men vi hoppas samtidigt att andra inte skall vara långt efter. Besöken har dock även därutöver haft stor politisk betydelse. De tre baltiska premiärministrarna är de första premiärministrar som jag har inbjudit till Sverige. Våra överläggningar har rört hela bredden av politiska, ekonomiska och sociala problem som de tre baltiska staterna nu står inför. Med tanke på den betydelse vi alla här i riksdagen tillmäter utvecklingen i dessa tre länder och mot bakgrund av den tyngd dessa frågor har i den samlade svenska utrikespolitiken vill jag informera om huvudpunkterna i de samtal som förts. Mina baltiska kolleger efterlyste alla i enträgna ordalag omvärldens politiska stöd i ansträngningarna att så snabbt som möjligt sluta avtal om bortdragande av ryska trupper och militära installationer från deras territorier. I dag står fortfarande omfattande ryska styrkor på de baltiska staternas territorier. De självständiga staterna har inte ens fullt ut underrättats om vilka stridskrafter som finns inom deras gränser. I militära termer handlar det vad gäller större förband om vardera en armédivision i Estland och 15 flygbaser av varierande betydelse samt ett mycket stort antal luftförsvarsinstallationer och den strategiska förvarningsstationen vid Skrunda i Det är svårt att exakt uppskatta det antal militärpersoner det handlar om. Vår egen bedömning är att det rör sig om ca 25 000 personer i Estland, ca 35 000 i Lettland och minst 35 000 även i Litauen. Dessa främmande truppers status och tidtabellen för deras tillbakadragande har ännu inte reglerats i någon form av avtal. Detta är självfallet en anomali i dagens Europa. Vi utgår från att det så snart som möjligt inleds reella förhandlingar som leder fram till en av resp. Principiellt har det nya Ryssland gjort klart att man är beredd till detta. Men de tillbakadraganden som hittills ägt rum måste betraktas som främst symboliska. Och de förhandlingar som förts har haft svårt att röra sig framåt. Det ligger inte i någons intresse att trupptillbakadragandet fördröjs mer än vad som är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till den sociala situationen för de individer och de familjer som kommer att beröras. Dessa frågor måste lösas genom förhandlingar mellan Ryssland och de baltiska staterna själva. Men när de avslutats finns skäl att deras resultat integreras i de överenskommelser som kommer att reglera militära styrkor och dispositioner i Europa i dess helhet. På detta sätt skulle de baltiska staternas säkerhet kunna ges en vidare europeisk förankring. Regeringen avser följa denna fråga med största uppmärksamhet. Det görs nu betydande ansträngningar att i tid till ESK:s toppmöte i Helsingfors i juli åstadkomma en överenskommelse om fördelningen av de f.d. sovjetiska stridskrafterna, varom förhandlats inom det s.k. CFE-avtalet. Genom en sådan öppnas samtidigt vägen för ett ikraftträdande av detta avtal. Det är vidare ur ett bredare europeiskt perspektiv önskvärt att en uppgörelse också kan träffas gällande det ryska trupptillbakadragandet från de baltiska staterna. De nya staternas suveränitet är än så länge bräcklig. Mina baltiska kolleger har mot denna bakgrund efterlyst också ett mer konkret suveränitetsstöd från bl.a. Sverige. Det finns därför anledning att ge hjälp till dem att så snart som möjligt kunna bygga upp t.ex. tull, kustbevakning, polisväsende och räddningstjänst. Ett konkret exempel på hjälp är att den 10 april ett av den svenska kustbevakningens fartyg i Karlskrona kommer att omflaggas för att bli starten på det fria Estlands nya kustbevakning. Ett annat konkret exempel är de bidrag vi kan ge genom seminarier om t.ex. ESK-processen, inklusive dess militära dimensioner. I mina överläggningar med de baltiska regeringscheferna fick jag tillfälle att klargöra att när Sverige i höstas erkände de baltiska staterna gjorde vi det inom deras nu existerande gränser. Det innebär, att vi utgår från att dagens gränser skall ligga fast. Krav i Estland och Lettland på återställande av mellankrigstidens gränser torde sakna stöd i det europeiska samfundet. Till säkerhetsfrågorna i vid mening hör också kärnsäkerheten i vårt närområde. Sedan i höstas samarbetar Sverige och de tre baltiska staterna om kärnsäkerhet och strålskydd. Ett viktigt exempel på detta är samarbetet mellan kärnkraftverken Ignalina i Litauen och Barsebäck, det s.k. Barselina-projektet. I Estland och Lettland gäller samarbetet främst strålskydd och katastrofberedskap. Vad gäller avfallssjön vid Sillamäe i Estland diskuteras ett samarbete mellan De ekonomiska problemen i samtliga tre stater är massiva. Arvet efter den sovjetiska och socialistiska epoken är lika bittert som tungt, och det kommer att ta många år av hårt arbete att återställa den relativa ekonomiska position i Europa som dessa tre stater hade, innan de förlorade sin självständighet. Den sovjetiska ekonomin befinner sig i ett stadium av accelererande sönderfall, och den politiska självständigheten ändrar dess värre inte det faktum att de baltiska ekonomierna till en mycket stor del fortfarande är delar av detta sönderfallande system. Det tar sig bl.a. uttryck i ett snabbt fall i den samlade produktionen. Denna förefaller under 1991 att ha minskat med ca 10 %, och de bedömningar som nu görs tyder på att det under detta år kommer att inträffa ytterligare produktionsminskningar på mellan 15 och 30 %. Det rör sig således om en mycket dramatisk ekonomisk nedgång. Hitintills har den öppna arbetslösheten förblivit relativt begränsad. Den situationen kommer nu att förändras. Inte minst kommer de stora ryska industrierna i de baltiska staterna snabbt att komma i en desperat situation i och med att deras produkter icke längre efterfrågas på någon marknad över huvud taget. Till detta skall läggas, att på samma sätt som vi i Västeuropa vet att den ekonomiska integrationen medför stora fördelar när det gäller ekonomisk utvecklingskraft, kan vi nu i Öst och Centraleuropa konstatera att den ekonomiska disintegrationen medför mycket stora kostnader för alla berörda. Mot denna bakgrund är det viktigt att diskussionen inriktas på de åtgärder som kan vidtas för att strukturellt förbättra förutsättningarna för de baltiska ekonomiernas utveckling. I våra överläggningar underströks den beredskap som alltid finns från den svenska regeringens sida att snabbt ge hjälp i akuta situationer. Den har i dag kommit till uttryck genom regeringsbeslutet om att ställa 10 milj.kr. till Lettlands förfogande för att säkerställa tillgången på utsäde för vårbruket. Men trots den stora betydelsen av insatser som denna var vi eniga om att det är de strukturella åtgärderna som är de avgörande. Till dessa hör frågan om införandet av egna valutor. Denna fråga diskuterades mycket ingående. Jag har i andra sammanhang -- inte minst under mina överläggningar med den amerikanska administrationen och med ledningen för Internationella Valutafonden i Washington i februari -- framhållit den avgörande betydelse som lyckade valutareformer i dessa länder har. Men i detta ligger också en varning för de konsekvenser som en misslyckad valutareform skulle kunna medföra. Sverige har med kraft verkat för att de tre baltiska staterna skall ges medlemskap i IMF och Världsbanken så snabbt som möjligt och att det därefter skall utarbetas stabiliseringsprogram som skulle kunna bilda basen för internationellt stödda och samordnade valutareformer i Estland, Lettland och Litauen. Det ser nu också ut som om medlemskapet skulle kunna beslutas före denna månads utgång. Valutareformerna kommer att kräva stöd genom IMF. Men de finansiella resurser som IMF kan ställa till förfogande är långt ifrån tillräckliga. Det kommer att behövas ytterligare internationellt stöd. Sverige är berett att göra en större insats för ett sådant stöd till de baltiska länderna än vad som har varit fallet i liknande aktioner för andra länder i Öst och Centraleuropa. Detta är kanske en av de allra viktigaste insatser vi kan göra för de baltiska staternas ekonomiska utveckling. Låt mig i detta sammanhang uttrycka tillfredsställelse med att president Bushs i går framlagda hjälpprogram, vars främsta fokus är Ryssland, förefaller att ge ett tillräckligt utrymme för stabiliseringsfonder också för bl.a. de baltiska republikerna. För att dessa valutareformer skall vara framgångsrika på sikt krävs inte bara att de bör vara grundade på överenskomna stabiliseringsprogram utan också att till dem läggs fortsatta ansträngningar att avreglera och privatisera de tre baltiska ekonomierna. På dessa områden har utvecklingen i vissa avseenden gått långsammare än väntat. Detta har delvis samband med behovet av att klara ut olika äldre ägarförhållanden. Icke desto mindre är det oroande, och det finns hos mina kolleger en klar insikt om nödvändigheten av att driva dessa förändringar framåt med största styrka. Det är bara genom privatisering av ekonomin, och den frigörelse från olika regleringar som denna förutsätter, som förutsättningarna för en varaktig ekonomisk uppgång kan skapas. Detta är också den politik som de tre baltiska regeringarna fullföljer. Med dessa strukturella reformer skapas förutsättningar för att fullt ut utnyttja de möjligheter som frihandelsavtalen och avtalen om investeringsskydd innebär. Ser vi enbart på en faktor som produktionskostnader, är det lätt att konstatera att Sverige som utpräglat högkostnadsland nu som ekonomiska grannar får tre fria ekonomier med mycket låga kostnader. Jag är bl.a. mot denna bakgrund övertygad om att kombinationen av dessa avtal och de strukturella reformer som de tre baltiska regeringarna nu arbetar med innebär mycket stora möjligheter för framtiden. Till allt detta skall så självfallet läggas det konkreta bistånd som Sverige kommer att ge inom ramen för det föreslagna miljardprogrammet. Betydelsen av detta är stor och underströks icke minst av mina kolleger. Och därtill kommer det övriga stöd i olika former som Sverige aktivt bidrar till. Det nyligen inom ramen för det nordiska samarbetet fattade beslutet om det Baltiska Investeringsprogrammet kommer t.ex. att få stor betydelse när det gäller främst den mindre och medelstora företagsamheten. Det var viktigt att i detta sammanhang kunna engagera den Europeiska Utvecklingsbanken direkt i den baltiska utvecklingen. I de överläggningar som bl.a. jag själv i morgon kommer att ha med dess chef här i Stockholm kommer vi att diskutera möjligheten av ytterligare insatser från EBRD:s sida i de baltiska länderna. Trots dessa olika och betydande hjälpinsatser finns dock anledning att understryka, att de bara kan vara kompletterande i förhållande till de strukturella reformer jag nu nämnt, och där ansvaret i allt väsentligt ligger på de baltiska staterna själva. Ingen kan undgå att imponeras av den mognad och styrka med vilken de tre baltiska staterna under dessa korta månader byggt upp sina demokratiska institutioner. Arbetet fortsätter dock, och det finns i detta sammanhang viktiga frågor att ta ställning till. Till dessa hör inte minst situationen för de stora rysktalande befolkningsgrupper som finns i främst Lettland och Estland. Hur deras situation utvecklas har stor betydelse inte bara för den inre stabiliteten i dessa stater, utan även för deras långsiktiga yttre relationer med främst Ryssland. Det var därför naturligt att denna fråga diskuterades ingående under de tre besöken. Både i Estland och i Lettland fanns det under självständighetstiden ryska minoriteter med historisk bosättningsrätt. Men till detta har under den sovjetiska ockupationen kommit en delvis framtvingad invandring som har varit av sådan omfattning att ester och letter riskerat att bli minoriteter i sina egna länder. Det har varit fråga om en medveten kolonisationspolitik av en art som inga andra stater i Europa har utsatts för under detta sekel. Det är mot denna bakgrund förståeligt att en bred opinion i Estland och Lettland inte med omedelbar automatik vill ge det nya medborgarskapet till alla dem som flyttat in på detta sätt. Men samtidigt är det ett faktum, att en stor del av de ryskspråkiga som kommit till Estland och Lettland efter kriget nu har bott där länge. De har svaga band till Ryssland. Deras barn är kanske födda i Estland och Lettland och betraktar med rätta dessa stater som sin hembygd. De har kommit dit som en följd av en oförsvarbar sovjetisk politik, men flertalet är som individer lika litet ansvariga för och lika mycket offer för denna politik som övriga invånare i de tre baltiska staterna. Det är uppenbart att främst de lettländska och estländska regeringarna här står inför mycket svåra avvägningsproblem. I samtalen med mina lettiska och estniska kolleger har jag uttryckt förståelse för dessa frågors historiska och moraliska aspekter. Samtidigt uttryckte jag förhoppningen att de skall kunna lösas i enlighet med de generösa och liberala traditioner på detta område som präglade både Estland och Det är mitt intryck att man inser att det ligger i det egna intresset att dels söka finna generösa regler för medborgarskap, dels ge en god ställning åt dem som kan vilja bo kvar men med ryskt eller annat medborgarskap. Särskilt väsentligt torde det vara att de ryskspråkiga bereds möjligheter att få undervisning i estniska och lettiska, så att de kan uppfylla rimliga språkkrav för medborgarskap. Av avgörande betydelse är det också att även icke-medborgare bereds tillfälle delta i det ekonomiska livet på goda villkor. I Litauen är situationen delvis en annan. Litauerna har en betryggande majoritet i sitt eget land, men här finns en betydande polsk befolkning med historisk bosättningsrätt. I samtalen med Litauens premiärminister framhöll jag vikten av att Litauens polska minoritet behandlas i enlighet med internationella normer. Även här är mitt intryck att man inser vikten av att dessa problem hanteras klokt och med vederbörlig varsamhet. Att denna fråga har viktiga utrikes och säkerhetspolitiska aspekter är uppenbart. Utvecklingen följs med stor uppmärksamhet i bl.a. Ryssland, och det är lätt att föreställa sig de faror som skulle kunna uppkomma om en på goda grunder missnöjd rysk befolkningsgrupp i dessa länder vädjade om stöd hos en tilltagande nationalistisk regim i Ryssland. En fråga som i dag handlar om uppbyggnaden av den demokratiska strukturen i dessa länder kan då snabbt förvandlas till en fråga också om deras yttre säkerhet. Därmed illustreras också det starka samband som råder mellan demokrati och säkerhet i Nordeuropa. Det är frihetsprocessen i området i dess helhet som gjort de baltiska staternas självständighet möjlig, och det är i den fortsatta framgången för demokrati och frihet för alla och envar i såväl dessa stater som Ryssland som självständighetens för framtiden viktigaste förutsättning ligger. De tre begreppen säkerhet, ekonomisk utveckling och demokrati sammanfattar väl de olika delar av våra samlade relationer som diskuterats under dessa tre besök. Till detta skall självfallet fogas mycket annat. Miljösamarbetet är en mycket viktig del av våra relationer, som fick ny betydelse genom de separata miljöavtal som miljö och naturresursministern i måndags undertecknade med sina tre baltiska kolleger. Jag har, herr talman, på detta sätt velat ge riksdagen en så utförlig information som möjligt om de olika frågor som diskuterats under dessa tre första besök av de fria baltiska staternas premiärministrar. På basen av dem kommer nu våra relationer att byggas vidare. Det är min förhoppning att regering och riksdag skall stå eniga bakom strävan att hjälpa våra tre nya grannstater under den svåra men viktiga omställning som nu inletts.

Herr talman! Vi tackar statsministern för informationen. Den var bra och konkret, och där gjordes de markeringar som vi alla vill skall göras i detta sammanhang. Det är också glädjande att det finns en kontinuitet i hanteringen av våra relationer med de baltiska staterna. Det som vi också är överens om är volymen på de samarbetsplaner som vi har framöver, och även det är glädjande. I de samtal som har föregått här i Stockholm med de baltiska statsministrarna är det just de utländska trupperna, som statsministern sade, som har stått i förgrunden. Det är egentligen mycket mer än en anomali att de fortfarande finns kvar där. Jag skulle vilja fråga statsministern om han är beredd att på ett extraordninärt sätt markera regeringens och riksdagens bekymmer över den situationen. Vi vet att balterna själva, när de tar upp frågan exempelvis i Bryssel eller i NATO sammanhang, får svaret, precis som de tidigare fick angående Gorbatjov, att man i Väst inte vill vidta åtgärder som på något sätt äventyrar Jeltsins ställning. Därför har vi en särskild anledning att tala klarspråk med ledarna i Moskva. En sådan extraordinär åtgärd skulle kunna vara att förmedla den typ av budskap som vi har fått här i riksdagen, genom en emissarie som sänds till Moskva och som talar om hur vi känner i denna fråga. Det finns inga som helst skäl, inte ens sociala skäl i Ryssland, att dessa trupper finns kvar i Baltikum. Vi måste medverka till att spinna ett slags säkerhetspolitisk väv kring Östersjön genom ett gott samarbete, av det slag som statsministern har uttalat sig om, men vi måste tala klarspråk också med Moskva i detta sammanhang.
Herr talman! Pierre Schoris inlägg vittnar om den breda kontinuitet och enighet som föreligger när det gäller hanteringen av de stora linjerna i våra relationer med Estland, Lettland och Litauen. Det är glädjande -- det ger politiken en extra styrka. Om jag sedan går till frågan vad vi konkret kan göra för att förmedla dessa budskap till Moskva, vill jag anföra följande. Det jag nu har sagt här i kammaren är självfallet inte bara för kammarens ''konsumtion'', utan det kommer att distribueras via olika diplomatiska kanaler, så att det också kommer den ryska regeringen och andra berörda regeringar till del. Min information i dag har egentligen inskränkts till kontakterna med de tre baltiska premiärministrarna. Vi har tämligen omfattande kontakter med och goda relationer till den nya ryska regeringen, och i de kontakterna är denna fråga självfallet en av dem som ständigt återkommer. Jag kan nämna att vi i måndags skulle ha haft besök av vice premiärministern Sjachraj, som är den ytterst ansvarige för trupptillbakadragandeför handlingarna med Estland, Lettland och Litauen. Han inställde med kort varsel detta besök -- han avgick i går, och förhandlingarna har skjutits på framtiden. Detta är väl ett tecken på den litet instabila situation som man just nu har i den ryska politiska ledningen. Vi hoppas att det, efter det möte med den ryska folkkongressen som kommer att äga rum på måndag, skall vara möjligt att få en större stabilitet i detta hänseende och att det skall leda till ett snabbt återupptagande av förhandlingarna. I besöksplaneringen för våren ingår också ett antal andra personer av mycket central betydelse när det gäller dessa saker. Jag är tacksam för allt stöd och all hjälp som kan ges i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill också tacka för en utomordentlig redogörelse. Helt avgörande för att den ekonomiska utvecklingen skall komma i gång i Ryssland och i de baltiska staterna är att valutasituationen saneras, att man kommer bort från den rasande inflationen och från den stora penningmängden. Därför måste det ske en stabilisering av valutan i samtliga stater. Mot den bakgrunden är det utomordentligt tillfredsställande att det inom ramen för G 7-samarbetet nu har fattats beslut om betydande insatser för dessa stater. Jag vill fråga statsministern vilken roll som Sverige bör få i detta arbete. Har det redan nu skett åtaganden från svensk sida? Finns det en uppgift för Sverige som har blivit konkret? Vilken roll förutser statsministern för Sverige i stabiliseringsarbetet?
Herr talman! Vi har varit inblandade i delar av detta arbete på litet olika sätt. Man kan säga att det är två huvudpunkter som vi har drivit i den internationella dialogen. Den ena är den som Olof Johansson snart skall återkomma till, nämligen vikten av att få in frågorna om kärnsäkerhet i detta samarbete. Det är mycket tillfredsställande att det internationella vetenskapliga centrum, som kommer att sättas upp i ett samarbete mellan Ryssland, EG, USA, Canada och Sverige som nu befinner sig i slutförhandlingarna, sannolikt kommer att ha kärnsäkerhet som sin första och viktigaste uppgift. Vi har också sett till att frågorna om kärnsäkerhet kommer in i G 7-diskussionerna. Det framgår även av dokument som publicerades i går att så kommer att bli fallet. Denna punkt står dessutom på dagordningen för överläggningarna med EBRD chefen Jacques Attali här i Stockholm i morgon. Vi har därutöver inriktat oss på budskapet att man inte skall glömma Baltikum. Mycket av den internationella uppmärksamheten är koncentrerad till vikten av att göra någonting åt den ryska ekonomin. Jag delar bedömningen att detta är alldeles avgörande. Går utvecklingen snett i Ryssland, går den på sikt snett i mycket stora delar av det asiatiska området. Det är rätt att göra allt det som man nu gör för Ryssland. Men vi får inte glömma Estland, Lettland och Litauen, och det är det budskap som vi ständigt för fram i de västliga huvudstäderna. Det var därför med speciell tillfredsställelse som jag fick information i förväg under den tidigare delen av gårdagen från president Bush om hur man hade lagt upp sitt paket. Jag noterade att man hade lämnat ett utrymme i de finansiella ramarna som bör vara tillräckligt för att klara det behov av stabiliseringsfonder som vi på nuvarande stadium kan förutse för de tre baltiska staterna.